Herr talman! Det är säkert ingen tillfällighet att jordbruksutskottet har haft så många motioner rörande skogsbrukspolitiken att behandla. Det har givetvis sin bakgrund i att diskussionerna om det moderna skogsbrukets metoder blivit allt häftigare alltefter det att kalhyggena har ökat i antal och omfattning, alltefter det att skogen allt ihärdigare besprutats med hormoslyr och andra kemiska bekämpningsmedel, alltefter det att gödsling av skog blivit alltmer förekommande. Alla dessa frågor berörs ju i motionerna. Det moderna skogsbruket har inneburit åtgärder som allmänheten över huvud taget starkt reagerat inför. Den har reagerat inför den förfulning av landskapet som kalhuggningarna medför, den har reagerat inför besprutningen av den skog där man med stöd av allemansrätten plockat bär, svamp, blommor osv. Detsamma gäller givetvis skogsgödslingen, där funderingarna speciellt gällt vilken effekt kvävegödslingen kan komma att få på våra vattendrag. Detta är enligt min mening helt förklarliga och berättigade reaktioner. Den svenska allmänheten har ju av gammal hävd räknat skogsmarkerna som rekreationskällor, vilka också i moraliskt hänseende är att betrakta som hela svenska folkets egendom och inte bara en angelägenhet för skogsbolagen. De ekologiska verkningarna av det moderna skogsbrukets metoder har diskuterats synnerligen livligt. Skogen är ju, för att citera den reservation herr Takman fogat till detta betänkande, ”en levande miljö som i sin tur har ett stort inflytande på den omgivande miljön. Den är en av de viktigaste producenterna av atmosfäriskt syre, den reglerar ytvattnets avrinning och hindrar markerosion.” När skogen utsätts för så stora ingrepp som den kemiska buskbekämpningen, skogsgödslingen och kalhuggningen innebär, finns det all anledning att anta att effekterna kan bli flera och negativa särskilt för det ekosystem skogen omfattar. Djurlivet måste t.ex. anses vara mycket känsligt för de förändringar i vegetationen som utan tvivel blir en följd av åtgärderna. Det har ju också omvittnats från många håll att t.ex. fågellivet försvunnit efter hormoslyrbesprutning. Även kalhyggena omvittnas ha haft negativa effekter för viltbeståndet. När det gäller kalhuggningen har emellertid en annan aspekt alltmera trängt i förgrunden i samband med de kalavverkningar av mycket stort format som nu förekommer på olika håll i vårt land. I motionerna 552 och 146 har getts exempel på sådana kalhuggningar, hämtade från norra Värmland, där de i första hand har utförts av Uddeholmsbolaget. Stora områden kalavverkas här; de kan ha en sammanhängande längd av upp till ett par mil. Skogsbolagen har helt enkelt drivit skogen så hårt att det är en allmän uppfattning bland befolkningen att om denna tendens upprätthålls, så kommer skogen i de bygder det gäller att vara slutavverkad om bara några få år. Eftersom skogsarbetet sysselsätter största delen av befolkningen, kommer situationen på arbetsmarknaden, som redan tidigare är kritisk, att vara katastrofal inom en snar framtid. Sysselsättningsmöjligheterna blir uttömda — 70—80 år beräknas ju förflyta innan ny skog växer upp. Av uttalanden som representanter för Uddeholmsbolaget gjort kan man dra den slutsatsen att bolaget tänker driva skogen så länge det befinns lönsamt och att man räknar med att den arbetskraft som sedan finns kvar helt enkelt skall tvingas flytta. Den här situationen har vållat stor oro bland befolkningen i nordligaste delen av Värmland. Hösten 1971 tillkom som en följd därav ett manifest som helt spontant på mycket kort tid undertecknades av 700 människor. Man framförde där mycket stark kritik mot bolagets avverkningspolitik och skötsel av skogen. Det riktades också kritik mot skogsvårdsstyrelsen som man ansåg är noga med att kontrollera bondeskogens skötsel men tillåter bolagen att vanvårda sina skogar. Skogsvårdslagen är så vagt formulerad att det finns mycket små möjligheter att beivra skogsbolagens skövlingar. Man krävde ett verkligt inflytande på skogsbrukets planering och menade också att denna bör ske med beaktande av totala samhällskostnader, såväl ekonomiska som sociala. Rent allmänt har också ansetts att det förhållandet att en stor del av skogen är bolagsägd har varit ett hinder för att några nya investeringar skulle komma bygden till godo. Överskotten investeras i industrier utanför området eller i skogsmaskiner, vilka möjliggör en ökad exploatering av bygdens tillgångar. En allmän uppfattning är också att lokalisering av förädlingsindustri till området motarbetas, då detta skulle innebära konkurrens om råvaran. Norra Värmland har mer och mer kommit att fungera som råvarukoloni och leverantör av arbetskraft till industrin i landskapets södra del och i andra delar av vårt land. Den tilltagande debatten om och protesterna mot det moderna skogsbruket och dess metoder har utan tvivel väckt stark irritation hos skogsbolagen. Man har anfört att det är nödvändigt att åstadkomma en så hög avkastning som möjligt, inte minst med tanke på konkurrenssituationen för skogsindustrin i förhållande till utlandet. Man menar att skogsbrukets marginaler är små och att därför en ökad rationalisering och mekanisering måste till. I regel förnekar man att de metoder som används står i motsättning till allmänhetens krav på en god miljö. För att bemöta den publicitet som visats skogsbruket tillsatte man i november 1971 något som kallas Skogsbrukets informationsgrupp. Den har i olika skrifter försvarat skogsbolagens åtgärder i fråga om såväl kalhuggning som skogsgödsling och kemisk buskbekämpning, den har anordnat skogsexkursioner för att informera kommunalpolitiker, riksdagsmän m.fl. om sina synpunkter, den har över huvud taget bedrivit en mycket aktiv PR-verksamhet för det moderna skogsbruket. Kalavverkning eller skapandet av kala ytor i skogen är inget nytt utan bara en upprepning av processer som naturen själv tidigare åstadkommit, genom skogsbränder bl.a., är ett ofta upprepat argument. Likaså brukar det påpekas att den förfulning av landskapet som sker genom kalhuggning är av övergående natur. När återväxten kommer skapas ljusa, trivsamma ytor i landskapet. Att opinionen mot kalhuggningarna i norra Värmland var kraftig bevisas ju också av att länsstyrelsen i Värmlands län sammankallade representanter för skogsföretagen, skogsägarrörelsen och skogsvårdsstyrelsen till sammanträde, vilket skulle bli upptakten till ett samråd för att reda ut problemen. Man kom fram till den märkliga ståndpunkten att avverkningsuttagen på Uddeholms skogsinnehav i norra Värmland inte stred mot skogsvårdslagen. Däremot var man tydligen överens om att I jordbruksutskottets skrivning över motionerna påpekas också att det moderna skogsbruket väsentligt kan ändra landskapsbilden och att det enligt naturvårdslagen finns vissa möjligheter till ingripande, om ingreppen skulle anses för stora. När det gäller miljösynpunkterna i övrigt hänvisas till de utredningar som igångsatts av naturvårdsverket respektive jordbruksministern. Den av naturvårdsverket tillsatta arbetsgruppen väntas inom kort framlägga en rapport om sitt arbete, som bl.a. gäller ekologiska effekter av det moderna skogsbruket. Enligt en artikel i tidningen Aftonbladet i går innehåller rapporten lovsånger till DDT, hormoslyr, urea och ammoniumnitrat samt alla andra upptänkliga gifter och tillsatser som det moderna skogsbruket inte klarar sig utan. Om uppgifterna är riktiga är det i sanning en märklig rapport från en arbetsgrupp som tillsatts av naturvårdsverket. Min uppfattning beträffande undersökningarna av miljöeffekterna är annars densamma som uttryckes av reservanten herr Takman, nämligen att dessa effekter inte kan bedömas utan en mångårig kontrolltid. Till dess vi säkert vet något om effekterna bör enligt min mening skogsgödsling och kemisk bekämpning förbjudas. Även om riskerna för negativa miljöeffekter genom kalhuggningar måste påtalas med speciell skärpa är givetvis de samhällsekonomiska verkningarna ännu allvarligare problem. Vi har i vår motion påtalat att vi har förståelse för att en mekanisering av skogsbruket och därmed en viss form av kalhuggning kan vara nödvändig. Det är de överdrivet stora kalhyggena vi vänder oss emot, ett skogsbruk som förutom att det gör stora ingrepp i landskapsbilden rycker undan utkomstmöjligheterna i bygder och landsdelar där skogen finns och överlåter åt samhället via AMS eller kommunerna att klara upp situationen. Skogsvårdslagen får inte tillämpas på det sätt som nu sker. Möjligheterna måste elimineras att gå förbi den paragraf som säger att avverkningar inte får företagas si större rubbningar i avkastningens jämnhet uppkommer. Samhället måste ges möjligheter att utöva inflytande över planeringen av skogsbru ket för att förebygga negativa verkningar för sysselsättningsmöjligheter och befolkningsstruktur. Herr talman! Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till den reservation av herr Takman som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 46.

Herr talman! Som herr Magnusson i Kristinehamn redan har påpekat föreligger här några motioner som behandlar problem som sammanhänger med det moderna skogsbrukets inverkan på bl.a. miljön. I motion nr 146 begär motionärerna att en arbetsgrupp skall tillsättas med uppgift att från miljömässiga och sysselsättningspolitiska utgångspunkter utvärdera erfarenheterna av de allt vanligare kalhuggningarna av stora skogsarealer, och det begärs också en översyn av skogslagstiftningen. Ungefär samma frågor tas upp i motion nr 552. Utskottet har grundligt behandlat dessa motioner och kan i många stycken instämma med motionärerna men vill påpeka att de frågor som berörts i dessa motioner redan är under behandling. De frågor som tas upp har — som kammaren nog erinrar sig — varit föremål för behandling här 1970 och 1971. Vad som uttalades från utskottets och riksdagens sida vid de tillfällena, liksom av tredje lagutskottet som också hade att behandla dylika motioner, har jordbruksutskottet ånyo understrukit. Men det kan redan nu sägas att med stöd av gällande lagstiftning — och det har utskottet också påpekat — kan man ingripa om det anses behövligt; om t.ex. landskapsbilden väsentligt skulle förändras kan med stöd av naturvårdslagen ett ingripande göras. Vidare kan nämnas att det finns en utredning — som herr Magnusson också snuddade vid — som sysslar med översyn av naturvårdslagen och skall försöka komma fram till en bättre lösning av dessa problem. De frågor som tas upp i motionerna är således, som jag redan påpekat, föremål för uppmärksamhet även på andra håll. Statens naturvårdsverk tillsatte i mars 1971 en grupp med representanter för domänverket, skogsstyrelsen, skogshögskolan och Skogsägarnas riksförbund, som skall försöka klarlägga de speciella naturvårdsfrågor som är förknippade med det moderna skogsbruket. Dessutom har — som herr Magnusson också påpekade — jordbruksministern i januari i år tillsatt en arbetsgrupp för studium av kalhyggenas omfattning. I den gruppen ingår representanter för departementet, statens naturvårdsverk, skogsstyrelsen och arbetsmarknadsverket. Till sist kan jag endast konstatera att motionärerna enligt utskottets mening tar upp för vårt skogsbruk och vår miljö synnerligen viktiga frågor, som naturligtvis förtjänar att följas med uppmärksamhet. Men utskottet finner med hänsyn till de utredningar som pågår och de initiativ som i övrigt har tagits på förevarande område att det i nuvarande läge inte finns skäl att påyrka några andra särskilda åtgärder. Vi bör i stället avvakta resultatet av det arbete som pågår och också se vad skogspolitiska utredningen kan komma med. Jag ber med dessa få ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är, som jag sade förut, medveten om att det finns två arbetsgrupper som arbetar med de miljövårdsfrågor som hör ihop med det moderna skogsbruket. Den första tillsattes ungefär samtidigt med att jag ställde en fråga här i riksdagen om skogsgödslingens inverkan på miljön. Det var tydligen denna arbetsgrupps betänkande som en skribent i Aftonbladet i går hade läst och riktat en helt nedgörande kritik mot. Men jag vet som sagt inte själv vad som står i den rapport som naturvårdsverket så småningom kommer att framlägga här. När det gäller den speciella arbetsgrupp som jordbruksministern har tillsatt för studium av kalhyggena har jag den uppfattningen att det mera gäller ett studium av kalhyggenas omfattning och verkningar. Huruvida arbetsgruppen också har i uppdrag att se över gällande lagstiftning på området har inte framkommit, i varje fall inte av utskottets betänkande. Enligt min uppfattning är det helt uppenbart att gällande lagstiftning inte på ett effektivt sätt kan förhindra att för närvarande t.o.m. ren rovdrift i skogen kan ske. Den s.k. jämnhetsparagrafen som jag talade om förut kringgås på det sättet att jämnheten i avverkningen bedöms med hänsyn till ett bolags totala skogsinnehav, vilket gör att hela bevakningsområden kan avverkas praktiskt taget på en gång utan att detta anses strida mot skogsvårdslagen. Man kan dessutom få dispenser för att avverka gammal skog. I skogsvårdslagen stadgas faktiskt att skogsvården skall skötas så att den ger en jämn sysselsättning. Som det verkar av den politik som bedrivs kringgår skogsbolagen skogsvårdslagens paragrafer helt som de själva vill. Nu är det också så att kalhyggena ökar i omfattning mycket snabbt. Det nämns senast i dagens nummer av Dagens Nyheter att Tiveden är i farozonen och att naturvårdarna för en kamp för att skydda Tivedens kärna mot de stora ekonomiska intressen som här är inblandade. Enligt min uppfattning visar bl.a. detta på att samhället måste få större möjlighet att delta i planerande av avverkningarna, dels för att förhindra stora miljöingrepp, dels och framför allt för att se till att avverkningspolitiken inte hotar befolkningars och bygders möjligheter att överleva. Det är dessa frågor vi tagit upp i vpk-motionen, där vi yrkar att riksdagen hos regeringen skall hemställa om sådana åtgärder. Dessa yrkanden återfinns också i herr Takmans reservation, och jag ber än en gång att få yrka bifall till den.

Herr talman! Jag vill först slå fast att det är mycket betydelsefullt för vårt land att ha ett högrationellt skogsbruk som är ekonomiskt lönande. Vi har ju också en skogsvårdslag som reglerar dessa förhållanden, och det är viktigt att den efterföljs. Kalhyggena har tagits upp i de motioner som nu behandlas, och det är alldeles klart att stora kalhyggen har sina negativa konsekvenser på landskapsbilden. Men det kan också påvisas att effekten i vissa fall blir den motsatta genom förändringar av utsikten osv. Vad man ändå måste konstatera är att vi vet för litet om de ekologiska verkningarna. Vi måste helt enkelt få veta mera. I våras behandlade vi motioner på den punkten som finns redovisade i utbildningsutskottets betänkande nr 22, och det måste väl sägas att frågan i det avseendet föll framåt. Som herr Mossberger redogjorde för pågår många utredningar, och vissa har kommit i gång efter det att motionerna väcktes. örhållanden upp. Att skogsarbetarna får arbeta under hårda betingelser är vi väl klara över allesammans. Herr Takman säger vidare i reservationen att Uddeholmsbolaget missköter skogsvården och slarvar med planteringen av ny skog. Detsamma anförde herr Magnusson i Kristinehamn i sitt inlägg här nyss. Vi har på länsstyrelsen i Värmlands län fått en hel del uppgifter på den här punkten, och jag skall senare komma in på dessa. Herr Takman begär i reservationen att åtgärder skall vidtas som omöjliggör rovdrift. Att sådana åtgärder är på gång har vi fått klarhet i av herr Mossbergers yttrande. Men frågan om skogens avkastning är kolossalt viktig. Det är ett nationellt intresse att tillväxten är så hög som möjligt. Vi måste ha råvara för att sysselsätta industrierna och för att skapa arbete för människorna. Det är alldeles klart att det finns brister i den nya skogsvårdstekniken, och enligt uppgift lär tillväxten ha minskat. Man väntar allt längre mellan de tillfällen då man så att säga ansar skogen. Allt mindre och mindre gallringsvirke tas ut. Man tar ut virket så sent som möjligt. Det blir, som jag sade, längre tid mellan avverkningstillfällena, och därför växer inte skogen så kraftigt. Jag vill gärna poängtera i det här sammanhanget att det enskilda skogsbruket står sig mycket väl i konkurrensen. Av det enskilda skogsbrukets virkesuttag tas 32 procent i form av gallringsvirke. Av storbolagens och domänverkets uttag kommer inte mer än ca 15 procent från gallringsvirke. Med hänsyn till de mindre arealer som bondeskogsbruket har blir det heller aldrig så stora hyggen. De mindre skogsägarna måste sträva efter att få ett uthålligt skogsbruk med en allsidig ålderssammansättning av skogen. Det kan konstateras att detta är en fördel ur naturvårdssynpunkt. Herr Magnusson i Kristinehamn var inne på storskogsbrukets högmekaniserade avverkning. Jag vill gärna ha sagt att inte minst domänverkets starka satsning därvidlag i många fall kan ifrågasättas, speciellt med nuvarande höga arbetslöshetssiffror. Man får egentligen inte skena i väg hur hastigt som helst med mekaniseringen. Det är klart att så långt den kan göra arbetet lättare för människor är mekaniseringen bra, men man skall inte mekanisera för mekaniseringens egen skull. I många fall tillvaratas inte heller virket hundraprocentigt. Men den frågan ligger väl litet grand vid sidan om dagens diskussion, och jag skall inte gå in på den ytterligare. Jag ville bara göra detta konstaterande. När det gäller speciellt norra Värmland har storbolagens avverkning kritiserats, och det har herr Magnusson varit inne på. Vi har haft en stor diskussion på länsstyrelsen om detta med företrädare för bolagen, skogsvårdsstyrelsen och flera andra. Jag skall inte på något sätt försvara skogsbolagen, men jag skall ändå försöka att så långt som möjligt återge de fakta vi fått reda på — i debatten har många skjutit över — rätt skall naturligtvis vara rätt. Det är tre stora hyggen som speciellt har retat folk, och det största av dessa hyggen är på 390 hektar. Vi har frågat bolagen: Varför gör ni sådana stora hyggen? Då har det upplysts att skogen på områdena varit mellan 140 och 160 år gammal, och det är alldeles klart att den skogen har gått ned kolossalt i växtkraft, så gott som stannat att växa. Detta är ett fenomen som finns både i norra Värmland och på andra håll i det här landet: man har gammal överårig skog, som egentligen behöver avverkas — och det gäller också att få ny skog så fort som möjligt. Om nu skogen på ett sådant här område skall huggas bort, kanske i flera omgångar, får man naturligtvis en dålig tillväxt på området, och det innebär både en nationalförlust och en förlust för dem som skall arbeta där. Tar man däremot bort gammal skog och planterar ny, alltså försöker angripa speciellt de äldre åldersklasserna, blir det självfallet en bättre åldersfördelning så småningom. Bolagsledningen och skogssakkunniga har därför ansett att kalhuggningsmetoden på de här markerna varit att föredra. Vid en direkt förfrågan har skogsvårdsstyrelsen förklarat att den inte funnit just dessa hyggen vara felaktiga ur skogsvårdssynpunkt. Men vad som är oroande, speciellt för skogsarbetarna, för befolkningen och för kommunen är att sysselsättningen kan bli svag framöver. Det blir mycket arbete när man avverkar skogen, men det blir litet arbete sedan. Det här är en besvärlig fråga om avvägningen mellan en lämplig utjämning av sysselsättningen och tillämpningen av bästa möjliga skogsvård. Men vi fick oc diskuterat dessa frågor kontinuerligt med företrädare för skogsarbetarnas fackförening och med företrädare för kommunen. Det har bekräftats såväl av skogsdirektör Christoffersson på Uddeholm som från skogsarbetarhåll, och samstämmighet har då rått om den förda skogspolitiken. så den upplysningen att Uddeholmsbolaget har Arbetarna har vid en sammankomst uttalat sitt förtroende för sina ombud som varit med på överläggningarna, och de har också uttalat sitt förtroende för bolagets skogspolitik i det här fallet. När det gäller återväxten av skog har det upplysts att två av hyggena redan är avklarade i det avseendet. Det tredje kalhygget håller man i höst på att röja och markbereda, och plantering skall ske nästa år. Hur vi än vrider och vänder på frågan är det emellertid givet att dessa hyggen egentligen är för stora. Efter vad som hänt har man nu också kommit överens om att minska hyggena i fortsättningen. Man skall eftersträva mindre hyggen för att undvika de stora olägenheterna. Man har också sagt att dessa frågor skall följas både från bolagsledningens sida och genom diskussioner med kommunerna och de anställda. Den mest kritiska frågan i en sådan här glesbygd är naturligtvis sysselsättningsfrågan. Här behövs starkare satsningar av samhället, men storbolagen måste också hjälpa till. Det är viktigt att arbetarna bereds sysselsättning och inkomster, och det är också viktigt att vi får fram ett skogsbruk som kan hävda sig ekonomiskt. De ekologiska verkningarna måste klarläggas. Jag tror emellertid inte på nyttan av en alltför stark styrning av vad enskilda företar sig; de försöker ju ändå att åstadkomma högsta möjliga produktion. Herr talman! Jag kan inte finna att vi skulle komma längre om vi fattade beslut i enlighet med den reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer i dag att avstå från att rösta i den här frågan och vill gärna förklara varför. Jag kan inte yrka bifall till den kommunistiska reservationen, därför att jag har en annan syn på hur samhället skulle kunna ingripa, styra och planera. Men jag kan inte heller rösta med utskottet. På s.2 i betänkandet skriver utskottet att man länge ”understrukit betydelsen för den svenska ekonomin av att vi inom landet har ett högrationellt och effektivt skogsbruk”. Jag tror att hela detta resonemang vilar på en felaktig grund. Vi måste skilja på biologiska näringsgrenar som skapar naturresurser och andra näringsgrenar som förbrukar naturresurser. Man bör inte vara tvungen att lägga samma kortsiktiga lönsamhetsoch effektivitetskrav på dessa fundamentalt olika typer av verksamhet. Ett ekologiskt riktigt skogsbruk t.ex. skapar nya naturtillgångar som blir till nytta för både vår egen generation och kommande generationer. Andra näringsgrenar använder i stället naturtillgångar. Då finns det större anledning att begära att efterfrågan skall vara tillräckligt stark för att göra produktionen omedelbart lönsam. Jag tror att detta är ett av de områden där vi måste tänka i helt nya banor. Herr talman! Jag har inget yrkande men kommer som sagt att avstå från att rösta.
Herr talman! Jag kunde inte låta bli att ta till orda i denna debatt när jag hörde herr Mossberger, som med ganska stor vänlighet svarade på herr Magnussons i Kristinehamn angrepp på dem som försöker att få svenskt skogsbruk att något så när gå ihop. Den ene talaren efter den andre här säger: ”Jag vill inte gå upp och försvara ett skogsbolags åtgärder.” Nej, det är naturligtvis inte särskilt populärt att göra det. Jag är ingen stor skogsägare utan en mindre skogsägare i Småland. Men jag kan inte underlåta att reagera när man påstår att skogsbolagen i detta land vidtar åtgärder på grund av någon sorts djävulskap eller i enskilt intresse. Skogsdriften i detta land står i en mycket hög klass internationellt sett. Vi är ett föredöme på skogsbrukets område jämfört med många andra länder. Skogsbolagens åtgärder skall ses mot bakgrunden av den politik som förs här i landet. De har försökt att driva sin verksamhet ekonomiskt. Att påstå att skogsbolagen utsätter skogsmarkerna för rovdrift är också felaktigt, eftersom dessa bolag så länge de har möjlighet att vara bolag i högsta grad är beroende av skogstillgången. Därför vill de naturligtvis få skog också i fortsättningen. Jag kan erkänna det berättigade i kritik mot att man åstadkommer ur ekologisk synpunkt alltför stora hyggen. Det är kanske inte nödvändigt att hugga på detta sätt, men vissa misstag görs i det sammanhanget, och att det påpekas är naturligtvis riktigt. Men detta, herr talman, är en västanfläkt eller — om herr Magnusson i Kristinehamn vill — en östanfläkt mot vad som sker i Canada och Sovjetunionen på avverkningssidan. På båda hållen gör man tio gånger större kalhyggen — men naturligtvis lär man sig så småningom vad de kalhyggena innebär ur miljöförstöringssynpunkt, klimatsynpunkt osv. Felet, herr talman, är att vi icke i likhet med flera andra länder — t.ex. Polen, Tyskland och numera Sovjetunionen — har en tillräcklig satsning från bl, a. den statliga sidan på det ekologiska området, som är grundvalen för våra förutsättningar att i framtiden producera mera skog på ett riktigt sätt. Men det är egentligen orättmätigt att på detta vis angripa systemet. Man kan, som jag sade, angripa omfattningen av det hela, men viljan att skapa ett underlag för människors arbete finns hos skogsbolagen. När det gäller själva arbetsformerna ligger vi långt framme. Vi exporterar för närvarande svenska skogsavverkningsmetoder till Tysk land, Österrike och Polen, och man har också intresserat sig för dem i Sovjetunionen. Och att våra svenska skogsarbetare i stället för att gå i handarbete kan sitta i stora avverkningsmaskiner, med värme på vintern, måste väl te sig såsom en fördel gentemot det gamla, föråldrade systemet. Vi lär oss så småningom också, med den mekaniska kunnighet som vi har i vårt land, att åstadkomma bättre skogsmaskiner än vad man har både i Sovjetunionen och i Canada och anpassa dem till våra mindre förhållanden.

Herr talman! Man märker mycket snabbt, när man hör den här typen av debatt om kalhuggningarna, att de som vill försvara det rådande systemet befinner sig på defensiven.

Om man vill ha en oberoende, vetenskaplig, ekologisk uppläggning av undersökningsarbetet, är det inte särskilt genialt att ta in representanter i denna arbetsgrupp för de ekonomiska intressen som naturligtvis har alla skäl att dölja obehagliga fakta som kan komma fram på den ekologiska sidan. Men det signifikativa är ju att den instans som formellt har uppgiften att vårda sig om naturen i det här landet och som för det ändamålet tillsätter en arbetsgrupp tar in rena partsintressen i denna arbetsgrupp, personer som alltså har ett intresse av att eventuellt obehagliga vetenskapliga fakta icke kommer fram. Sedan har denna arbetsgrupp oc till uppgift, enligt vad som framgår av utskottets skrivning, att undersöka huruvida ytterligare utredningar i den här frågan skall behöva komma till stånd. Det är alltså ett ytterligare uppskjutande, enligt gammal kl de åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

Man skapar alltså på detta sätt, genom att skjuta undan frågan, ett läge där den allmänna opinionen ständigt utsätts för en trumeld av motpropaganda från de stora ekonomiska intressenas sida. Är det då riktigt, som man säger, att det inte skulle finnas något material för bedömning av denna fråga i dag? Ja, det är möjligt att man i det här lilla landet inte är särskilt avancerad när det gäller att ha kommit fram med forskningsarbete kring den här frågan. Men det kan icke vara utskottets ledamöter obekant att det i detta avseende finns åtskilligt undersökningsmaterial på hög vetenskaplig nivå från utlandet, ett material som ger anledning att verkligen ifrågasätta om man behöver vänta på åtgärder och skjuta upp på det sätt som man nu gör här. Förenta staterna utmärker sig i många avseenden för ett ekonomiskt system som är mycket hårt anlagt på en bitvis hänsynslös exploatering. Men det har heller inte undgått någon objektiv iakttagare att till följd av landets dimensioner och de ekonomiska resurser det har så står ju också dess vetenskap — icke minst dess biologiska och ekologiska vetenskap — på ett högt plan. Det finns många institutioner i Förenta staterna som vetenskapligt är så pass oberoende och starka att de utan inblandning från ekonomiska privatintressen förmår att göra undersökningar rörande dessa frågor. En mycket intressant sådan undersökning var publicerad i oktober 1970 i tidskriften Scientific America under författarskap av två herrar som heter Borman och Likens. Artikeln redogjorde för ett praktiskt experiment som det amerikanska skogsdepartementet hade företagit på några statliga skogsområden i staten New Hampshire. Denna stat kännetecknas av klimatiska förhållanden som ganska mycket påminner om de som råder i Skandinavien och i varje fall i Sydsverige, dit allt större del av det moderna skogsbruket i Sverige så småningom kommer att förläggas, om den nuvarande tendensen håller. Man gjorde en avverkning på ett förhållandevis stort område, en total kalhuggning, vintern 1965/66, och man spridde följande sommar 28 kilo bromasil per hektar. Sedan har man under årens lopp försökt mäta resultaten av denna kalhuggning biologiskt sett i vissa väsentliga hänseenden. Låt mig bara göra några axplock ur de resultat som kunde redovisas. Det visade sig att redan året efter kalhuggningen överskred vattenutflödet från detta område med 40 procent den normala årssiffran. Den största skillnaden uppmättes under sommarhalvåret, under månaderna juni-september, när avflödet var över 400 procent högre än vad man annars normalt skulle ha väntat i området. Nitratkoncentrationerna i det avrunna vattnet uppnådde efter kalhuggningen nivåer som låg väsentligt över dem som hade fastställts av det amerikanska hälsovårdsdepartementet som maximivärden, tolerabla för dricksvatten.

Utflödet av kalcium från det här kalhuggna området var tio gånger större än det normalt var före kalhuggningen, avgången av aluminium var nio gånger större, avgången av magnesium sju gånger större och avgången av natrium tre gånger större. Koncentrationen i det avrunna vattnet av oorganisk substans blev fyra gånger större som följd av kalhuggningen. Man kunde också konstatera att hela den biotiska regleringen — dvs. mikroorganismernas liv och arbete — blev reducerad. Man ställer sig onekligen frågan: Är ekonomisk drift, som leder till en så påtaglig och uppenbar degeneration av den biologiska och ekologiska miljön, värd att fortsättas i den formen? Är det värt att fortsätta med en typ av produktion och en produktionsteknik som inte har inte bara dessa nackdelar utan dessutom har den egenheten att den faktiskt tjänar in en allt mindre del av tillflödet till landet av främmande valuta? Och jag skulle vilja sluta med att fråga talesmännen för utskottet i vad mån de har tagit del av undersökningsresultat av den här typen, i vad mån de anser det befogat att invänta ytterligare massiv bevisning samt om de tror att den arbetsgrupp — med den sammansättning den har — som naturvårdsverket har tillsatt verkligen förmår komma fram med några objektiva vetenskapliga slutsatser.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

Herr talman! Herr Jonasson säger att vi måste ha ett högrationellt skogsbruk i landet, och det är möjligt att det behövs. Men när man kommer till frågan om det skall sättas likhetstecken mellan rationellt och lönsamt, så är det ändå en del frågeställningar som reses, och den första är denna: Vilka människor är det som skall bli delaktiga av lönsamheten och den därmed följande högre materiella standarden? Är det skogsarbetarna och andra människor i glesbygden som successivt bortrationaliseras, omskolas och flyttas till storstäderna eller de som vill bo kvar på sina hemorter eller är det de människor som är beroende av bolagens vinstutdelningar? Tydligt är väl i alla fall att det är befolkningen i kalhuggningsbygderna som får betala priset för den rationalisering som en del andra människor anses få glädje av på längre sikt.

Man kan inte bara se lönsamheten ur den synpunkten att ett fåtal aktieinnehavare i ett bolag skall kunna bedöma hur skogsavverkningen bör bedrivas för att de skall anse att företaget är lönsamt, utan här måste man väl ta hänsyn till de människor som är sysselsatta inom den näringsgren det är fråga om. Sedan sade herr Jonasson att man tycks vara överens om att eftersträva mindre hyggen. Då vill jag poängtera att jag är övertygad om, att har man kommit till den ståndpunkten nu, så är det en följd av den kraftiga opinion som rests mot de kalhuggningsmetoder som för närvarande praktiseras. Det ser jag visserligen som en vinst, men jag anser det också nödvändigt att fortsätta opinionen mot dessa stora kalhuggningar, som allt fler människor tycks vara överens om har katastrofala effekter både för miljön och för sysselsättningsmöjligheter.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Svensson i Malmö utan bara hänvisa till vpk-motionen 552. Där har motionärerna bl.a. föreslagit att riksdagen hos regeringen hemställer om en utredning, som får i uppdrag att undersöka det moderna skogsbrukets inverkan på miljön. Om man begär en utredning och utskottet då svarar att en utredning om dessa saker pågår, så är väl frågan för dagen slutbehandlad. Jag vill också fråga: Varför begär ni en utredning, om det finns så många möjligheter att förbättra miljön på det sättet som herr Svensson i Malmö sade? Om jag sedan hörde rätt, sade fru Hambraeus att hon skulle avstå från att rösta på grund av det som utskottet har skrivit på s. 2 i betänkandet. Var det rätt uppfattat? På s. 2 har utskottet inte gjort något ställningstaär ett referat av ifrågavarande motioner och gande, utan vad som står dä behandlingen av dem från fjolåret.
Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn sade att skogsbolagen går aktieägarna till mötes. Det verkade nästan som om det var aktieägarna som uppmanade skogsbolagen att göra dessa stora avverkningar — det är skogsbolagens experter som bestämmer takten för avverkningen. Som herr Jonasson redan framhållit hänger det ihop med åldersfördelningen på skogen i det område det gäller, ingenting annat. Vidare tyckte herr Magnusson att vi skulle gå ungefär samma vägar som i trafikutskottet och se på den samhällsekonomiska situationen i dess helhet. Men då vill jag säga till vännen Magnusson — som egentligen är en ganska hygglig och trivsam debattör — att någon här i landet måste väl i all rimlighets namn betala samhällets utgifter, t.ex. subventioneringen till SJ och andra subventioneringar. Och det är ju vår produktion som skall göra det i konkurrens med andra länder. Förutsättningen för att vi skall kunna tänka så som herr Magnusson gör när det t.ex. gäller trafiken — och där jag i stort sett är inne på samma tankebanor — måste ju vara att vi har en produktion som ger oss den ekonomi som behövs för att vi skall kunna klara av samhällets utgifter på olika områden.
Herr talman! Herr Mossberger ville inte ta upp någon sakdebatt med mig, och jag höll på att säga att om jag vore i hans läge skulle inte jag heller vilja göra det. Jag förstår honom i det fallet.

Vill man att någonting skall hända, skall man ha den typ av organ som vi föreslår och inte den typ av organ som naturvårdsverket har behagat tillsätta och som herr Mossberger gömmer sig bakom för att slippa sakdebatt.

Men den kan i viss mån begränsas, och det är det man på senare tid kommit in på. Jag har heller inte påstått att bolagen gjort detta av elakhet eller på djävulskap, som herr Lothigius uttryckte det; jag försökte bara redogöra för situationen så gott det sig göra lät. Herr Lothigius och jag kan vara överens om en sak, nämligen att lönsamheten är svag, och det är en av de stora orsakerna här. Sedan vill jag säga några ord till herr Magnusson i Kristinehamn. Jag var förut inne på att det är viktigt att folket får arbete. Men då är det också viktigt att man inte på stora ytor har skog stående som är 140—160 år gammal och inte växer någonting alls. Man måste få bort den gamla skogen, få i gång skogsvårdsåtgärder och få ung skog i stället — det ger också arbete på olika sätt. En kort omloppstid ger mycket mera arbete. Jag har också förklarat att det inte går att försvara en mycket långt driven mekanisering — det har vi sett många bevis på.

Herr talman! Till herr Mossberger vill jag säga att det faktiskt är så att kravet i motionen om en utredning för att se över miljöeffekterna inte finns kvar i reservationen; reservationens krav r helt enkelt ut på lagstiftningsåtgärder för att hindra rovdrift och m jliggöra för samhället att vara med och planera avverkningspolitiken här i Sverige, och det tror jag är en mycket viktig sak. Herr Lothigius säger att någon måste betala. Det är klart att det är riktigt. Men frågan är väl om de människor som bor i glesbygderna skall betala de vinster som kan uppstå på det skogsbruk som bedrivs för närvarande. Vi är anhängare av ett rationellt skogsbruk, men det skall inte vara så utformat att det lämnar hela bygder åt sitt öde. På den punkten tyckte jag mig o i få stöd av herr Jonasson, som sedan emellertid sade att det är klart att den gamla skogen måste bort. Det är möjligt att den måste bort, men jag tror inte att det kan vara mera bråttom än att man kan se till att det står i samklang med bygdens möjligheter till sysselsättning och framtida liv.
Herr talman! När jag sade att jag inte skulle ta upp någon debatt med herr Svensson i Malmö så var det med hänsyn till vad jag tidigare sagt, nämligen att det pågår utredningar. Då har ni ju på sätt och vis fått er motion, där ni begär utredningar, bifallen, och det finns då ingen anledning att ta upp någon debatt om det. Annars skall jag gärna ta upp en debatt med herr Svensson i Malmö om så skulle vara; jag har t.o.m. varit skogsarbetare, så jag skulle nog — det hoppas jag i alla fall klara den debatten. Herr Magnusson i Kristinehamn säger att det är lagstiftning som behövs. Jag har redan sagt att skogspolitiska utredningen kommer att se över lagstiftningen.
Herr talman! Jag skulle bara vilja äga till herr Mossberger att jag refererade vad som står längst ned på s. 2 i utskottsbetänkandet, där utskottet påpekar att både tredje lagutskottet och jordbruksutskottet det omfattar alltså en längre tid — har understrukit betydelsen för den svenska ekonomin av att vi inom landet har ett högrationellt och effektivt skogsbruk. Den synen har man alltså fortfarande. Jag tror att vi behöver ett nytänkande här, eftersom det gäller biologiska naturresursskapande aktiviteter.

Herr talman! Det skulle väl inte vara så mycket att tillägga. Herr Mossberger har redogjort för utskottets synpunkter i denna fråga, och jag kan instämma i dessa. Herr Svensson i Malmö frågar om inte utskottet lyckats få fram några sakuppgifter på detta område. Det är kanske inte möjligt att få fram sådana i detta lilla land, säger han, men gå bara över Atlanten; där finns dessa uppgifter. Jag kan tillstå att vi på detta område kanske mera tror och inte vet så mycket om vad vissa åtgärder innebär. Jag tänker då inte bara på utskottsmajoriteten utan även på herr Takman som i sin reservation skriver att han vet för litet på detta område och att det måste lång tid till för att man skall kunna kontrollera vad som sker. Jag tar mig djärvheten att till dem som tror, och inte vet så mycket, räkna också herr Svensson i Malmö. Den skogspolitiska utredningen kommer att ta upp många av de problem som sammanhänger med skötseln av våra skogar. Vi har också denna arbetsgrupp jordbruksministern tillsatt som så småningom skall redovisa sina synpunkter på kalhuggningsproblemen. Vi får då ett underlag för att föra denna diskussion på ett bättre sätt. Detta tror jag blir till gagn inte bara för debatten här i kammaren och för den allmänna debatten utan även för denna näringsgren. Det är klart att en stor kalavverkning ur naturvårdssynpunkt inte är så tilltalande. Efter en avverkning får man ett fult område. Det är, såvitt jag vet, ingen vare sig någon utskottsledamot eller någon annan som försvarat dessa stora kalhyggen. Vi har sagt att man på grund av mekaniseringen inom skogsbruket tydligen måste ha stora hyggen. Jag skall inte använda mina egna ord för att beskriva detta, utan jag skall citera ur reservationen, och herr Svensson i Malmö kan då ta en diskussion med herr Takman, som i sin reservation säger: arbetet så som det bedrevs med yxa och såg.

Det är riktigt, och då får man lösa de problemen på annat sätt. I vad gäller skogsbruket från ekologisk synpunkt har herr Takman i sin ”Det finns ingen anledning att idealisera sko reservation sagt, att man måste ta mycket lång tid på sig för att kunna kontrollera vad som sker på detta område. Jag vill bara nämna att det naturvetenskapliga forskningsrådet, som för närvarande studerar barrskogens ekologi, med andra ord studerar hur individerna uppträder gentemot varandra i naturen. Där inräknas även människans ingrepp. Vi får väl tillfälle att diskutera den frågan längre fram, gissar jag, eftersom ett annat utskott behandlar anslagen till detta forskningsråd. Denna arbetsgrupp representeras av specialister på skilda ämnesgrupper. Man försöker få en helhetsbild av hur just kalavverkningarna påverkar ekologin. Jag tror att vi då får ett sakligare underlag för debatten. Låt mig, herr talman, avsluta mitt anförande med att säga att många tror att dessa kalhuggningar innebär en rovdrift av våra skogstillgångar. Men sanningen är ju den att vi från 1920-talet till nu har ökat våra skogstillgångar i landet med ca 20 procent. Det har vi kunnat göra genom en bättre skogsvård. Vi har en skogsvårdslag, som föreskriver att man skall sköta skogen på ett visst sätt. Det är möjligt att denna lag behöver ses över. Lagen föreskriver att om man har gjort en avverkning skall det efter viss tid planteras ny skog. Utan att göra mig skyldig till några överdrifter vågar jag påstå — jag vill minnas att herr Jonasson var inne på den tanken — att det är möjligt att vi tar ut för litet av våra skogstillgångar och på det sättet missköter skogen. På många områden har vi skog som är alldeles för gammal. Den växer inte. Den ger ingen avkastning och borde på grund därav avverkas. Jag har velat anföra detta därför att man närmast får den uppfattningen i sådana här diskussioner, att detta land håller på att skövlas på grund av kalhuggningarna. Sanningen är ju den att 8—9 procent av skogsmarken är kalhuggen, alltså mindre än tidigare då skogsbränder och annat skövlade stora områden. Men jag kan gärna tillstå att vi behöver lära oss mycket på detta område. Jag tycker vi skall skaffa oss det kunnandet, gärna på det sätt som herr Svensson i Malmö angav. Han förde oss över till det stora kapitalistiska USA. Jag vet inte varför han gjorde det. Det kanske finns andra ställen. Men vi skall också skaffa oss kunskaper inom detta land.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
Herr talman! Ja, herr Persson i Skänninge, vi har naturligtvis alla stora brister i våra kunskapsmått i detta fall. Jag är själv lekman och amatör och skall inte överdriva min kännedom om sådana här ting. Men man kan ha olika attityder till dessa frågor och till att skaffa sig kunskaper. Man kan aktivt ta del av det kunskapsmaterial som finns och göra sig litet möda även om man är lekman, eller också kan man avskärma sig från det för att få tillfälle att skjuta frågan ytterligare framåt i tiden med hänvisning till att man ingenting vet. Till sist vill jag säga att det inte är herrar utskottstalesmäns kunskaper som jag för min del misstror. Däremot misstror jag era taktiska motiv.

Herr talman! Ett yttrande av herr Persson i Skänninge vill jag kommentera litet grand. Han säger att vi vet för litet. Ja, jag tror säkert att vi vet för litet t.ex. om de effekter det moderna skogsbruket har bl.a. på miljön. Vi vet ingenting om vilka effekter kemisk buskbekämpning, skogsgödsling och stora kalhuggningar har på miljön. Är det då inte nödvändigt att vi ser tiden an och förbjuder dessa saker tills vi har kunskaper om vilka effekterna blir? Jag tror att herr Persson i Skänninge är överens med mig om det. Jag tvivlar på att vi genom utredningar som har arbetat ungefär ett år har kunnat skaffa oss de kunskaper som gör att vi på ett säkert sätt kan bedöma dessa saker.
Herr talman! Till herr Svensson i Malmö skulle jag bara vilja säga att om han litet tidigare hade påstått att vi som hade andra uppfattningar endast talade av taktiska skäl, kunde man ju ha avstått från att delta i den här debatten. Så är det emellertid ingalunda, herr Svensson. Det är dock bra att herr Svensson har medgett att han är lekman på detta område. Jag är också lekman; jag har erkänt att jag kan för litet, och herr Takman har gjort detsamma i sin reservation. Nu har också herr Svensson i Malmö gjort det, men han säger: Jag vet vad herrarna är uppe och talar för: det är rent taktiska synpunkter. Så nu har kammaren fått veta detta.
Herr talman! När jag begärde ordet före det intensiva replikskifte som nu har ägt rum hade jag tänkt att i all stillsamhet framföra några synpunkter. Jag kan liksom herr Lothigius börja med att säga att jag är en mindre skogsägare i Småland. Jag saknar alltså inte helt erfarenhet av de problem som vi nu diskuterar. Det är min bestämda uppfattning att vi i fortsättningen liksom hittills bör driva ett i görligaste mån rationellt skogsbruk, men det är inte säkert att det är rationellt skogsbruk att slå ner t.ex. 800 tunnland i ett sammanhängande kalområde eller att driva avverkningen med stora processorer. Jag skulle lika gärna kunna tro att det är rationellt att utnyttja den lediga arbetskraft som finns på de enskilda gårdarna och med användande av måttligt stora maskiner i samverkan få fram de bästa möjliga resultaten av skogsbruket. Emellertid har i denna debatt alltför litet berörts statens i dess egenskap av skogsägare, dvs. domänverkets, ansvar i det här sammanhanget. Jag för min del ställer samma krav på domänverket som på de stora bolagen, och jag har den bestämda uppfattningen att det kan ifrågasättas huruvida man inte där har en övertro på framför allt fördelarna med de stora sammanhängande hyggesområdena. Jag har en känsla av, herr talman, att det för varje ny skogsmark som staten och de stora bolagen förvärvar kommer att bli ännu mera av stora sammanhängande kalhyggen. Jag vill också ge en synpunkt på kalhyggena ur landskapsbildens synvinkel. Det torde inte råda något tvivel om att inte de stora — alltför stora — kalhyggena ger en mycket olustig prägel åt landskapsbilden. Jag skulle för min del vilja direkt rekommendera att man går litet försiktigare fram och lämnar kvar strödda ”skärmar”, som på ett naturligt sätt kan bygga över de stora och fula områdena. Man kan låta litet björk och andra träd vara kvar utefter vägar och liknande. Därigenom hanterar man problemet på ett bättre sätt än vad man hittills har gjort. För detta tarvas emellertid mycken diskussion, och dessutom krävs det anpassning till allmänhetens synpunkter på frågan. I den samlade hembygdsrörelsen har vi haft uppmärksamheten riktad på dessa miljöproblem, och jag kan tala om att vi fortfarande följer frågan med största uppmärksamhet.

Herr talman! Det är kanske inte förmätet av mig att säga några ord i denna fråga, eftersom jag nog är den ende av oss som i sitt privata jobb sysslar just med dessa frågor. Man lägger sig ibland i så mycket annat att jag tycker mig ha rätt att nu säga något, trots att jag därmed kanske tar kammarens tid i anspråk några minuter. Jag har sysslat med skogsvård under ett 30-tal år, men jag skall begränsa mig till att tala om kalhyggesbruket och dess innebörd. Jag vill bestämt deklarera som min uppfattning, att jag är motståndare till stora kalhyggen. Jag kommer heller inte att i fortsättningen försvara dessa. I mitt arbete har jag så långt det har gått försökt att begränsa dem, framför allt då kalhyggen intill bebyggelse — också i närheten av samhällen skall man vara mycket försiktig. Detsamma gäller i fråga om framför allt fjällområden men även i fråga om andra höjdområden. Jag har tagit upp denna fråga i skogsvårdsstyrelsen i det län där jag är bosatt. Det har anordnats exkursioner där man diskuterat frågan. På dessa exkursioner har man varit överens om att begränsa hyggenas storlek. Jag tycker därför att det är riktigt att denna mycket viktiga fråga kommit att upptagas av riksdagen. Om man avstod från att kalhugga vissa områden där det finns ett rikt djurliv, skulle mycket vara vunnet. Tidigare har man kalhuggit hela berg utan tanke på detta djurliv. På en av de exkursioner jag omnämnde tog jag upp detta problem. Det finns faktiskt några bolag som lämnar kvar skogsområden intill små tjärnar, bäckdrag m.m. med tanke på att djuren där skall kunna fortleva. Man skulle kunna göra mycket mera härvidlag, och frågan har nu tagits upp av skogsvårdsstyrelser och enskilda bolag Jag tycker att denna fråga är mycket viktig. Jag vill säga några ord om mekaniseringen. Det är denna som skapat de stora hyggena, men även skogsarbetarna medger att rationalisering och mekanisering är nödvändiga. Skogsarbetet är mycket hårt, och jag tror inte att någon av oss vill ha tillbaka den gamla tiden då skogsarbetaren fick slita mycket mera ont än vad som nu är fallet. Det nämndes här att vi i dag har mera skog än tidigare. Vi har mera skog i dag än för 30 år sedan om man räknar i kubikmeter. Detta är ett faktum, trots nu förekommande hyggesbruk. Jag tror dock att det är rätt och riktigt att vi får en skogsvårdslag, som till viss del begränsar hyggenas storlek. Det finns i dag ingenting i skogsvårdslagen som förbjuder hyggesupptagning eller begränsar hyggens storlek. Jag har resonerat med dem som är insatta i dessa frågor och fått uppgiften bekräftad. Många gånger tycker jag att man överdriver när man talar om dessa hyggen, medelstora och mindre. Jag avser då inte hyggen på 400-500 hektar eller större. Det är fantastiskt att se vilken fin återväxt det blir på hyggen, om de har behandlats rätt, där skogen avverkades för 15—20 år sedan. Det finns faktiskt också en skogsvårdslag som säger att man inte får lämna hyggena hur som helst, utan man är skyldig att hyggesrensa och skogsodla där. Det gäller naturligtvis för skogsvårdsstyrelserna att se till att denna lag efterföljes. När vi nu har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att ta sig an dessa frågor, tycker jag vi kan ge oss till tåls och vänta på det resultat den kommer fram till. Ingen kan ju i dag säga vad resultatet blir av gruppens arbete. Jordbruksutskottet framhåller också att utredningsarbetet i dessa frågor pågår, och vi får väl återkomma till dem om vi inte anser att utredningen uppfyller de krav som kan ställas Jag vill än en gång understryka att jag är motståndare till stora hyggesuppläggningar, för de kan ha sina konsekvenser. Under en exkursion besökte vi bl.a. ett hygge på ett berg med en kalott där återväxten var mycket sporadisk. Man skulle naturligtvis ha lämnat ett område oavverkat på den kalotten. Det finns alltså stora problem, men jag hoppas vi skall kunna lösa dem. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till jordbruksutskottets förslag.

Herr talman! Jag tror det var herr Jonasson som uttryckte önskemålet om att sanningen skulle fram i dessa sammanhang. Jag delar helt hans uppfattning. Jag vill hänvisa till vad utskottet skriver på s. 4, rad 16: ”Chefen för jordbruksdepartementet har därför jämlikt bemyndigande den 3 mars 1972 tillkallat särskilda sakkunniga med uppgift att allsidigt utreda frågan om spridning av sådana kemiska medel som bekämpningsmedel och handelsgödselmedel. Utredningen skall bedrivas skyndsamt och ske i samråd med bl.a. arbetsmiljöutredningen.” Jag råkade bli utsedd som ordförande i den där utredningen. Den är i övrigt sammansatt av sex representanter från denna kammare, och till sitt förfogande har utredningen också tio sakkunniga, hämtade från olika delar av skogens näringsområden. Men också skogsarbetarna har två representanter med. Det står att utredningen skall bedrivas skyndsamt, och redan innan månaden mars var till ända hade ett första sammanträde ägt rum. Sedan dess har det varit ytterligare 13 sammanträden med dessa grupper. Vi har också haft hearings med 40—50 olika experter på detta område. Vi har förhört oss med alla möjliga människor som skulle kunna tänkas ha värdefulla upplysningar att ge. Vi har alltså hittills haft 14 sammanträden och har planerat för ytterligare tre innan årets slut. Herr Magnusson i Kristinehamn sade att vi ännu inte vet någonting om olika bekämpningsmedels skadeverkningar. Jag kan inte riktigt hålla med honom om det. Något vet vi vid det här laget. Vi har dessutom rest omkring mycket och studerat spridningen av kemiska medel inom jordbruket. Under flera dagar i somras reste vi omkring i Norrland för att se hur man där hanterade skogen. Jag kom i kontakt med ett stort hygge som jag tyckte såg ohyggligt ut. Det visade sig att detta hygge hade uppstått efter en våldsam storm tidigt på hösten 1967. Att man inte lyckats få in stormarna under de avtal som i övrigt gäller är kanske beklagligt, men inte mycket att göra åt. Det största hygge som jag såg var i varje fall det som vinden hade ställt till med. Vi fann också att de vindfällen som uppstått har medfört en mycket stark anhopning av en hel del skadeinsekter som trivs just i de trakter där man inte har hunnit ta hand om skogen efter hand som den har fallit. För min del anser jag — och den uppfattningen delas skulle jag tro rätt allmänt av utredningen — att här föreligger problem som måste behandlas med största aktsamhet och att man absolut måste veta vad man gör i dessa sammanhang. Jag skall därför inte förråda i något avseende vår uppfattning nu, men jag är övertygad om att vi en bit in på nästa år — i varje fall före halvårsskiftet — skall vara beredda att lämna en fullständig redovisning för den här problematiken. Vi kan vara övertygade om att något kommer att ske, och den utredning som efterlyses är således redan i gång. Det var endast detta jag hade anledning att säga trots att jag inte tidigare begärt ordet i ämnet.

Herr talman! Som framgår av inrikesutskottets betänkande nr 18 är utskottet helt enigt i sin hemställan till riksdagen att denna måtte avslå motionen 1383. Här råder det alltså inga skilda meningar. Det är i fråga om motiveringen för yrkandet om avslag på motionen som jag inte är överens med utskottsmajoriteten. Det torde vara bekant för alla ledamöter i kammaren att vänsterpartiet kommunisterna principiellt är motståndare till lagstiftning, som begränsar löntagarnas möjligheter att använda sig av strejkvapnet för att hävda sin rätt gentemot arbetsköparna och deras privilegier. I motioner i riksdagen har vårt parti år efter år återkommit i denna fråga. Från denna talarstol har våra uppfattningar framförts vid ett flertal tillfällen. Jag skall därför inte ta kammarens tid i anspråk med att återigen framföra dessa uppfattningar.

Jag har till utskottsbetänkandet fogat en reservation, av vilken det framgår att vänsterpartiet kommunisterna principiellt är motståndare mot lagstiftning som begränsar löntagarnas rätt att använda stridsmedel vid arbetskonflikt. Min reservation gäller alltså utskottets motivering för avslag på motionen 1383. Herr talman! Jag yrkar bifall till den av mig vid inrikesutskottets betänkande nr 18 fogade reservationen.

Herr talman! När vi här i riksdagen 1965 myndigförklarade de offentliganställdas organisationer och lät dem efter många års utredningsarbete och många års överläggningar äntligen få en vidgad förhandlingsrätt om sina anställningsoch avlöningsvillkor var det ett demokratiskt framsteg. I nära 30 år hade man haft en diskriminerande lagstiftning för statens anställda, som hänvisade dem till att framföra sina önskemål petitionsvägen och att vända sig till sina verksledningar med förhandlingsframställningar. Man inledde också förhandlingar, för allt i världen, men de var till intet förpliktande. Den anställde var aldrig säker på att vad han framförde till sin närmaste arbetsgivare någonsin nådde fram till dem som skulle besluta i frågan. Sådan var de offentliganställdas situation, medan de jämställda arbetstagarna på den privata sektorn trädde fram till förhandlingsbordet som likaberättigade parter. Det framstod under alla de 30 åren som ett önskemål från de offentliganställdas sida att uppnå samma situation som på den privata sektorn.

Vi var på båda sidor lika intresserade av att finna metoder, med hjälp av vilka man skulle kunna undvika sådana händelser.

Som framgår av utskottsbetänkandet är Slottsba uppsagt, föremål för förhandlingar som siktar fram emot ett nytt huvudavtal. Dessa förhandlingar började den 28 april i år. De hade föregåtts av nästan ett halvt års förberedande överläggningar och samtal, innan de kom i gång. Vid sammanträdet i april överlämnade arbetsgivar sidan ett förslag till nytt huvudavtal. Någon månad senare var arbetstagar Nr 107 partens organisationer färdiga med ett motförslag. Jag har handlingarna här, men jag skall inte kommentera dem, ty de har egentligen inte relevans i detta ärende. I det läget befinner sig förhandlingarna för närvarande. Man har Stärkt skydd mot utväxlat bud och motbud, och sedan har ingenting hänt. Orsaken känner samhällsfarliga jag inte till. Vi har nu ett känsligt läge, då allting så att säga svävar, då det arbetskonflikter i är viktigt att parterna så snart som möjligt kommer fram till ett resultat. på den offentliga sektorn Huvudavtalet är förlängt bara för detta år, och det torde inte komma att förlängas, så parterna har ungefär två månader på sig. I detta känsliga läge klampar nu inrikesutskottet in i förhandlingarna och ger sin uppfattning om förhandlingarnas inriktning till känna på ett sätt som, såvitt jag kan förstå, måste störa relationerna mellan parterna. För att låna ett beryktat eller kanske berömt uttryck, så är det ett elefantinhopp så gott som något i en svår förhandlingssituation, och det tycker jag att man måste reagera emot. Betänkandet innebär ett försök att styra förhandlingarna på ett visst sätt och är ett luddigt accepterande av den motion som föranlett betänkandet. Som herr Lorentzon påpekade, instämmer utskottet i allt väsentligt i de synpunkter som ligger till grund för motionen. Det innebär verkligen ingen förbättring i förhandlingssituationen.

Inför samtliga huvudorganisationers starka reaktion lär man ha stoppat de här direktiven i skrivbordslådan tills vidare, och det är på sitt sätt bra. Men för de förhandlande organisationerna måste det naturligtvis i dag upplevas på det sättet att de inte bara har hotet om att det finns direktiv för en utredning som skall inrikta sig på lagstiftning. De får genom utskottsbetänkandet därutöver en känsla av att utskottet har en viss uppfattning, kanske inte om hur frågan skall lösas men om hur den inte skall lösas. Den känslan får man genom den kritik som riktas mot de nuvarande instrumenten för att skapa trygghet mot störning av samhällsfunktioner av vital karaktär. Vad är det jag reagerar så starkt emot i betänkandet?

Genom handpåläggning och välsignelse på det sätt jag citerat har utskottet enligt min uppfattning också gjort sig oneutralt i förhandlingssituationen. När vi fattade beslut i riksdagen om den vidgade förhandlingsrätten skapade vi ett instrument för hur förhandlingsfrågor skulle hanteras i riksdagen.

Utskottet anför vidare, kanske för att demonstrera sina önskemål om 149 det pågående förhandlingsarbetets inriktning, att statstjänstenämndens existens inte var ”en tillräcklig garanti mot ur samhällets synpunkt oacceptabla arbetskonflikter”. Den slutsats som statens förhandlare i de pågående förhandlingarna måste dra av detta uttalande är att utskottet Önskar sig ett annat instrument än statstjänstenämnden. Vi skall kanske föra tillbaka de offentliganställda till det dåliga läge som rådde före 1965; det skall kanske inte längre vara tal om att de offentliganställdas organisationer är likaberättigade parter i förhandlingarna, eller någonting annat vad vet jag! Jag ser framför mig hur andra frågor kommer i kläm om utskottets betänkande uppfattas på det sättet av dem som förhandlar. På den offentliga sidan har man mycket diskuterat 3 § i statstjänstemannalagen, dvs. spegeln till den beryktade 32 § i Arbetsgivareföreningens stadgar. — Man vet aldrig hur ringar på vattnet sprider sig, men om man på det här sättet inskränker statstjänstemännens och kommunaltjänstemännens möjligheter och rättigheter kanske också andra kan få svårigheter när de vill realisera sina önskemål om 32:a paragrafens avskaffande. Nå, vilket underlag har nu utskottet för att komma fram till de luddiga funderingar som uttrycks i betänkandet? Utskottet börjar på s. 6 med att skriva om lärarkonflikten 1966, en historia som jag känner väl till. Jag skall inte fördjupa mig i mina kunskaper, men jag noterar inte utan en viss tillfredsställelse att utskottet konstaterat att parterna den gången löste uppkomna frågor genom att de efter förhandlingar kom överens om dispenser från strejkerna och en avgränsning av lockouterna. Jag kan försäkra de ärade kammarledamöterna att när det gällde att åstadkomma ett funktionsdugligt resultat på detta område rådde det ett utomordentligt gott förhållande mellan de båda parter som var invecklade i den arbetskonflikten. Man försökte faktiskt hjälpa varandra fram till vettiga resultat, och det framstår för mig som något eftersträvansvärt i alla sammanhang. Från konflikten 1966 finns med andra ord ingenting att hämta om man vill försöka beskriva det nuvarande systemet som otillräckligt för att skydda mot samhällsfarliga konflikter, och utskottet gör det inte heller. På nästa sida i betänkandet tar man upp det bekymmersamma året 1971. Det kan vara intressant att notera att man i betänkandet säger att en rad frågor hänsköts till statstjänstenämnden och den centrala nämnden huruvida olika konfliktåtgärder var ägnade att otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner. Men så kommer det: ”I de fall nämnderna kommit fram till att en åtgärd var att anse som samhällsfarlig respekterades dess utlåtande av parterna.” Detta konstaterande är rätt väsentligt när man försöker göra gällande att de instrument som vi har är trubbiga när det gäller att skydda tredje mans berättigade intressen. I den rad frågor som hänsköts till nämnderna ingick också de varslade konflikterna på det sociala området inom kommunerna. De konflikterna förklarades vara icke samhällsfarliga i den mån erforderliga dispenser lämnades. Trots detta ingår i motionen som ett väsentligt argument att det uppkom vissa svårbotliga skador på det sociala området. Jag tycker inte att det är en rättvis bedömning av nämndernas arbete — möjligtvis är det en kritik av dem som inte förstod att utnyttja nämndernas beslut. En konflikt 1971 kom aldrig under statstjänstenämndens prövning, officerskåren; Men der kongväl inte läggas nämnden till last att den inte Onsdagen den prövade den saken? Ex officio kan den inte ta upp någonting, och man i Hovember. 1972 kunde väl inte vänta att arbetstagarsidan skulle anmäla staten till den här — —— nämnden för att få prövat om staten och dess företrädare hade handlat Stärkt skydd OKRE på ett förnuftigt och ansvarigt sätt? Det är att ställa litet för stora samhällsfarliga anspråk på arbetstagarna. Där kunde nämnden alltså inte ta ställning, och arbetskonflikter vi vet hur det hela brakade i väg och att det egentligen var detta som Sa den offentliga sektorn Jag kan inte finna att man har kunnat bevisa att det nuvarande systemet har misslyckats på det sätt som man gör gällande i betänkandet. Därför tycker jag att det är allvarligt att utskottsbetänkandet brister i neutralitet i den aktuella förhandlingssituationen. Om detta nu godtages kan det väl inte undgås att de som företräder staten tar ett visst intryck av sådana formuleringar och att de fortsatta förhandlingarna inte sker i den lugna atmosfär som är önskvärd. I den mån någon under förhandlingarna skulle komma på idén att stödja sig på detta betänkande skall vederbörande emellertid veta att han inte har alla kammarledamöters stöd. Han bryr sig kanske inte om det, och det kan jag inte göra så förfärligt mycket åt. Jag känner mig mest som en ropandes röst i öknen, när jag här från talarstolen försöker hävda de offentliganställdas rätt till rimligt inflytande på utformningen av sina avlöningsoch anställningsförhållanden under fria förhandlingar och med tillhjälp även av sådana konfliktmetoder som eljest är tillåtna och som brukas på arbetsmarknaden. Herr talman!

Herr talman!

Och det gäller t.o.m. — det vill jag gärna säga — herrar Lidgard och Lorentzon, som har yttrat sig här hittills. Det är bra att det är på det viset och det är just i den här atmosfären man skall föra diskussioner för att förhindra ett återupprepande i framtiden av vad som hände våren 1971 — och det är det grundläggande syftet med vår motion. 151 Att vi har fått en lugnare debattatmosfär måste leda till att vi nu diskuterar på vilket sätt vi skall försöka att undvika s.k. samhällsfarliga konflikter, där statsmakterna ändå till sist, vid en viss gräns — det vet vi av erfarenheterna — måste ingripa till skydd för allmänheten. Det ansvaret kommer vi inte ifrån. Statsministern uttryckte sig i en interpellationsdebatt som vi hade förra hösten ungefär så: Att i en sådan situation från statsmakternas sida avstå från att ta ställning vore detsamma som att uppge att över huvud taget regera. Karl Boos och min motion skall ses mot den här bakgrunden, och den syftar således till att förebygga ett upprepande av förra årets ingrepp. Jag skall fatta mig ganska kort, men jag vill ändå kommentera något av vad som sagts här i debatten. Vi har alltså en pågående huvudavtalsförhandling, och det är att beklaga att den förhandlingen inte har blivit färdig och att man nu står under en viss press, precis som herr Lidgard har antytt, i och med att förlängningen av avtalet gäller fram t.o.m. den sista december i år. Vi har alltså från motionärernas sida föreslagit att man parallellt med den här förhandlingen skall tillsätta en parlamentarisk utredning för prövning av dessa frågor, för att de lösningar som man kommer fram till samtidigt skall bli parlamentriskt förankrade. Avsikten är att man inte efter en förhandling, där det naturligtvis finns spänningar mellan de olika parterna, skall få någon kalldusch. Det är klart att vi måste ha en mening om ett huvudavtal här i riksdagen. Avgörandet som gäller gränserna för vad som är samhällsfarligt och när ett statligt ingripande krävs till skydd för allmänheten vid en konflikt — det avgörandet måste till sist tas här. Utskottet är enigt om att avstyrka motionen, sade herr Lorentzon, och det anslöt sig även herr Lidgard till. Som motionär tar jag faktiskt inte detta så hårt, eftersom dröjsmålet med behandlingen av motionen starkt har minskat möjligheterna till förhandling och parlamentarisk utredning parallellt. Det hade inte varit logiskt att i dagsläget utse en parlamentarisk utredning och försöka få den att fungera parallellt med förhandlingarna, som rimligen bör avslutas ganska snabbt. På det sättet har alltså utvecklingen och tiden gått förbi motionsyrkandet, och därför tycker jag att det är desto mer väsentligt vad som står i inrikesutskottets motivering. Utskottet anser i frågan om parlamentarisk utredning, ganska mjukt formulerat, att det ”i nuvarande läge” är ”mindre lämpligt” att utse en sådan parlamentarisk utredning. Man bör i stället enligt utskottet avvakta resultatet av förhandlingarna. Jag uppfattar det så att utskottet förbehåller sig handlingsfrihet för statsmakternas räkning. Jag har emellertid förstått utskottet ocks linje med vad vi motionärer har sagt i en annan principfråga, nämligen: ”Enligt vår uppfattning är det en klar fördel om en förändring av gällande regler kan förankras hos båda parterna på arbetsmarknaden och hos å att man befinner sig väl i statsmakterna. Därmed minskas riskerna för oenighet om gällande reglers innebörd i en konfliktsituation.” I utskottsbetänkandet heter det: ”Utskottet kan i allt väsentligt instämma i det bakomliggande resonemanget i motionen.” Det tycker jag är en tillfredsställande formulering. Det är bra att enigheten i utskottet mot den här bakgrunden dessutom är utomordentligt bred. Därför har jag inget eget yrkande utan kommer att rösta med utskottsmajoriteten. Herr Lidgard var inne på att utskottet hade gjort handpåläggning och gett välsignelse åt motionen. Det tycker jag är litet drastiskt uttryckt, men må så vara, om denna välsignelse gäller just detta att förebygga återkommande konflikter genom ett så bra regelsystem som möjligt. På den punkten tycker jag att vi borde kunna bli överens. Jag skall inte i övrigt ta upp en stor debatt om hela den här problematiken. Allra sist vill jag understryka, i anslutning till vad herr Lidgard sade, att samhället aldrig kan vara neutralt inför en konflikt som bedöms som samhällsfarlig. Därför tycker jag att vi skall kunna föra en öppen debatt och godta motioner som inte är neutrala — också i den här frågan, för vi kommer ändå aldrig ifrån att ta ställning. Det är bäst att diskutera sådana här saker i dagens relativt avspända läge. Herr talman! Jag yrkar bifall till inrikesutskottets skrivning i betänkandet nr 18.
Herr talman! Likheten mellan herr Olof Johansson i Stockholm och mig är att vi båda velat att det avspända läget skall utnyttjas till en framgångsrik förhandling om huvudavtalet. Skillnaden mellan oss är den, att jag är övertygad om att man skapar motsättningar, om man hoppar in från sidan och ger anvisningar och uttrycker önskemål under förhandlingarna. Jag tror att metoden att avhålla sig från sådant — och det är detta jag har talat för — garanterar att förhandlingsatmosfären behåller det lugn som vi önskar. Det kan väl hända, herr Johansson, att jag uttryckte mig litet drastiskt om handpåläggningen. Det är ju litet oklart skrivet i utskottsbetänkandet — man skriver att i allt väsentligt stöder man de grunder som åberopats. Den som läser motionen finner att där finns många synpunkter — sådana som man kan instämma i och sådana som man inte kan instämma i. Herr Johansson gjorde sin tolkning. Jag kan göra en annan tolkning av vad man instämmer i, och då får jag det kanske att framstå litet klarare varför jag inte tycker om detta. Jag syftar på att ni i motionen bankruttförklarar det system som vi hitintills har haft. Jag är inte så övertygad om att detta inte har fungerat på ett gott sätt på de punkter där man har använt sig av det. Att man sedan inte har använt systemet på någon enstaka punkt, det är inte systemets fel. Herr Johansson säger att man inte kan stå neutral inför en arbetskonflikt som hotar vitala intressen. Nej, det håller jag med om, herr Johansson, men i systemet ingår ju att redan på ett tidigt stadium klargöra för parterna att den och den konflikten är inte acceptabel, inte tillåten. Begagnar sig sedan den berörda parten ändå av de varslade konfliktmetoderna, då har jag inte heller någonting till övers för den som bryter mot spelets regler.
Herr talman! Jag hade i och för sig inte haft någonting emot att den här motionen behandlats före den 20 april, så att den inte hade kommit samtidigt som förhandlingarna pågår. Men nu har vi inte den situationen, och jag tycker det är beklagligt att man inte har tvingat sig fram till en snabbare tågordning när det gäller att få till stånd ett nytt huvudavtal, för risken finns naturligtvis att det måste till någon sorts press för att man skall nå en överenskommelse till slut. Ett huvudavtal måste helt enkelt skapas igen. Sedan vill jag beträffande fredspliktslagen som sådan påstå, att det är ett erkännande av att de regler som vi har inte varit helt tillfredsställande, när man hamnar i den situationen att man måste tillgripa så pass drastiska metoder. Herr Lidgard tar till rätt hårda ord igen, när han talar om att vi skulle ha utfärdat en bankruttförklaring i motionen. Det är liktydigt med en bankruttförklaring av det gällande regelsystemet, om man måste tillgripa fredspliktslagstiftning återkommande, och det är alltså detta som motionen syftar till att söka förhindra. Vi måste se sanningen sådan den är, nämligen att detta kan bli nödvändigt igen, om vi har oklara och otillfredsställande regler, och händelseförloppet 1971 talar för att vi har det.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det inte finns något annat yrkande än om avslag på motionen i den här frågan. Därvidlag är vi tydligen alla ense i diskussionen. Men sedan har det gjorts olika uttolkningar av utskottets betänkande, och jag måste därför kommentera det hela litet. Jag tycker vi skall komma ihåg vad vi diskuterade den 11 mars 1971, nämligen lagen om förnyad giltighet för vissa kollektivavtal. Det är väl det som är bakgrunden till den motion det här gäller och den debatt vi för i dag. Men den frågan skall vi inte ta upp på nytt. Låt mig bara säga en sak. När vi antog lagen om förhandlingsrätt för statsoch kommunalanställda — vilken jag själv anser har kommit för att stanna — var det, om jag inte missminner mig, en enhällig riksdag som antog följande uttalande: ”Statens och kommunernas verksamhet kan uppenbarligen ej tillåtas bli försatt ur spel.

Herr Lidgard sade — och det förvånade mig litet — att han är nöjd med nuvarande förhållande. Det kan jag inte tänka mig att han är, ty det huvudavtal som han här talade om sades ju upp av SACO och förhandlingar om ett nytt avtal pågår för närvarande. Utskottet vill inte göra något ”elefantinhopp” i detta fall och har heller inte gjort det. Vi skriver bara på s. 10 i betänkandet: ”Mot bakgrund av vad som passerat under de år konflikträtt funnits på den offentliga arbetsmarknaden finns det anledning räkna med att parterna känner ett stort ansvar för att ett för samhället acceptabelt resultat uppnås.” Vi är övertygade om att det är någonting som också de anställda är överens om. De vill inte heller ha några sådana ingripanden som företogs 1971. Vi gör alltså ingenting för att styra förhandlingarna eller att föra utvecklingen tillbaka. Beträffande statstjänstenämnden skriver utskottet att existensen av den och dess sätt att verka inte var en tillräcklig garanti mot ur samhällets synpunkt oacceptabla arbetskonflikter. Utskottet skriver: ”Genomförandet av lagstiftning som temporärt förbjöd stridsåtgärder bekräftar på sitt sätt detta förhållande.” Jag tycker inte att man skall förbise den saken. Låt mig också säga att om någon gör gällande att vi tar ställning för någondera sidan i de förhandlingar som nu pågår, så är det ett felaktigt påstående. Utskottets majoritet anser att förhandlingarna skall föras i en atmosfär där man försöker komma fram till ett resultat som gör ett ingripande från riksdagens sida onödigt i framtiden. När herr Lidgard sedan tog upp frågan om nämndernas ställningstagande sade han att det bara var en enda konflikt där nämnderna inte hade nått fram till ett positivt resultat. Men om vi då ser på det sammanträde som gällde TCO-S:s varsel beträffande bl a. postgiropersonalen, så förklarade sig nämnden den gången inte kunna avge något uttalande, eftersom någon majoritet för en ståndpunkt i saken inte kunde uppnås bland nämndens ledamöter. Det visar ju att det förhållande som nu råder inte är så lyckat. Som jag förut sade vill jag absolut inte — och det vill ingen annan i utskottet heller — att vi här skall få en inblandning i förhandlingarna.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
Herr talman! Tack för det uttalandet, herr Fagerlund! Det var ett utmärkt uttalande: Utskottet vill inte göra något inhopp i förhandlingarna, utskottet vill inte att man skall åberopa vad som är sagt i utskottet. Jag tror att vi har nått fram till en riktig ståndpunkt. Utskottet har inte varit fullt så listigt som jag har velat göra det. Jag anser mig nu kunna utgå ifrån att vi är överens om att vad utskottet har sagt icke lämpligen kan åberopas av någon part vid förhandlingarna. Då är allt gott och väl.

Herr talman! Jag tror det behöver sägas att det, till skillnad från vad herr Olof Johansson har uttalat, väl inte finns någon som anser att de nuvarande förhållandena och de nuvarande bestämmelserna på stats tjänstemannaområdet är i alla avseenden bra som de är — det anser inte heller herr Lidgard, tror jag mig våga försäkra, och jag gör det inte heller.

Att vi ville ha beredskapsregler motiverades bara av att det trots allt är bättre att reglerna för ett spel är kända innan spelet börjar än att reglerna av den ena parten i spelet ändras under spelets gång, vilket var vad som skedde våren 1971. Nu är det bara det, herr Olof Johansson, att nu pågår spelet igen, låt vara i mycket mindre dramatiska former; just nu pågår alltså, med avbrott och besvärligheter, förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Riksdagen och dess inrikesutskott vill nu gå in och göra uttalanden som, om man läser vad där står — innan man har hört herr Fagerlunds tolkning av vad där står, vilket ju går ut på att det som står där inte står — innebär ett ingripande i en förhandlingssituation. När motionären herr Olof Johansson talade blev det mycket klarare — jag hade annars inte tänkt begära ordet i den här debatten — att avsikten är att det skall klargöras att de förhandlingar som nu förs måste leda fram till ett visst resultat, en viss sorts regler som herr Olof Johansson och hans medmotionärer kan acceptera, annars händer någonting. Det är just den sortens ingripande i ående förhandlingar, dett att försöka presumera regler för det spel som redan är i gång, som är så omöjligt att acceptera. Herr talman! Med den enkla motiveringen att utskottet trots allt kommer till det enda rimliga resultatet, nämligen att riksdagen bör avslå motionen, hade jag tänkt rösta med utskottsmajoriteten, och det skulle, om det bara vore detta, inte vara svårt, för motionen bör verkligen, mer än de flesta motioner, avslås — däri har utskottet rätt. Men med risk att förblandas med herr Olof Johansson och hans sätt att tolka vad ett sådant beslut innebär vill jag avstå från att rösta för utskottets förslag. Då återstår egentligen bara alternativet att inte rösta alls, och det var det jag ville förklara. Jag kommer alltså att avstå vid en votering.
Herr talman! Jag är naturligtvis ledsen å herr Carlshamres vägnar för att han inte kan medverka i detta eftertryckliga avslående av motionen. Det tycker jag måste kännas obehagligt för honom efter allt det engagemang som han i alla fall är beredd att mobilisera för att få just det resultatet. Jag brukar faktiskt tro på vad som står i utskottsbetänkanden — precis så som det år och att det är vad man menar. Det har jag gjort i det här fallet också.

Befinner sig inte arbetsmarknadsorganisationerna och statsmakterna på samma linje finns det i en framtida konfliktsituation risk för att situationen från 1971 upprepas. Den uppfattningen har jag, och den står jag för. Jag tycker att det är riktigt att se sanningen i vitögat och inte bara gömma undan kärnfrågan i detta sammanhang. Då får vi nämligen en situation som herr Carlshamre, herr Lidgard och andra säger att de inte önskar. Men vi har skyldighet att skydda tredje man — allmänheten — och den skyldigheten måste vi uppfylla; annars sviker vi den uppgift vi är satta att sköta.

Herr talman! Jag kanske inte uttryckte mig tillräckligt klart i fråga om utskottets skrivsätt ”i nuvarande läge” ”mindre lämpligt”, o. d. Det finns inget svårare än att spå om framtiden, och utskottet vill absolut inte binda sig, eftersom det kan uppkomma nya situationer. Men vår förhoppning — och den förhoppningen är faktiskt en övertygelse — är att parterna skall komma fram till ett resultat som innebär att vi får ett bra regelsystem som gör en lagstiftning på detta område onödig.
Herr talman! Det blir värre och värre. Herr Fagerlund säger att utskottet uttalar sig inte om framtiden det är så svårt att spå om framtiden. Alltså uttalar sig utskottet om den aktuella situationen. Den aktuella situationen är en pågående förhandling, och det är i den man gör ett inhopp. Då blir det ännu omöjligare att stödja utskottet.

Herr talman! Utskottet uttalar sig inte om framtiden, och utskottet uttalar sig inte om den aktuella situationen. I den mån utskottet inte uttalar sig om forntiden är alltså dess betänkande en nullitet. Och då bör man lämpligen avstå från att rösta på det.
Herr talman! Det är tydligen bara herr Carlshamre som anser att man aldrig kan behöva ändra en uppfattning. Jag skall notera det för den händelse herr Carlshamre i något ärende vill skriva någonting annat i ett betänkande än han gjorde 1965 eller 1966

Herr talman! För cirka två månader sedan spreds genom massmedia nyheten om att det skulle göras en gemensam industrisatsning i Västerbotten. Staten och konfektionsföretaget Algots skulle tillsammans etablera en del konfektionsindustrier i några klart angivna orter uppe i Västerbotten. Detta skulle ge sysselsättning åt ett stort antal människor, främst kvinnor. De närmaste dagarna efter det att denna nyhet spritts blev några av de jobbigaste för tjänstemännen vid arbetsförmedlingskontoren på dessa orter — det blev några av de mest arbetstyngda dagar som de upplevt. De ringdes ner, och det stod kö vid kontoren, av människor som ville anmäla sig såsom arbetssökande. Det intressanta var att det i denna stora skara människor var ett starkt inslag av personer om vilka det tidigare inte varit känt att de varit arbetslösa. Det här exemplet är kanske det mest uppmärksammade på hur stor den dolda arbetslösheten är, men det är inte på något vis det enda exemplet. Många av kammarens ledamöter vet säkert att när det offentliggörs i våra respektive bygder att man har fått anslag till beredskapsarbete för ett vägbygge eller liknande ändamål, så är det många människor som låter höra av sig och anmäler sig vara arbetslösa — personer som tidigare ansett det meningslöst att registrera sig som arbetssökande. Jag tror att vi i utskottet är ense om att det är ytterst viktigt, inte minst för utformningen av den framtida arbetsmarknadspolitiken, att få en så klar och fyllig bild som möjligt av hur stor den dolda arbetslösheten är och vilken struktur den har. Det finns en mening i majoritetens skrivning som verifierar vad jag här har sagt om att det råder enighet om hur viktigt det är att få en klar bild av förhållandena. Man säger: ”Utskottet instämmer så till vida med motionärerna att det enligt utskottets mening är av stor vikt för arbetsmarknadspolitiken liksom för den ekonomiska politiken att man får ett klart begrepp om den totala arbetslösheten vare sig den uppträder öppet eller dolt.” Detta är vi alltså ense om. Skillnaden mellan majoriteten i utskottet och herr Ekinge och mig, som har reserverat oss för ett bifall till folkpartiets partimotion, är den att vi följer upp vad vi är ense om, nämligen kravet på en tillförlitlig bild av den dolda arbetslösheten, genom att kräva att en utredning tillsätts utan dröjsmål och att denna bedriver sitt arbete med skyndsamhet. Vi anser från vårt håll att de nuvarande undersökningsmetoderna inte är tillräckliga för att helt ange det verkliga förhållandet. Jag har nämnt exempel här från det praktiska livet som verifierar detta, och det finns stickprovsundersökningar som visar detsamma. Det finns också en del statistik som styrker vår uppfattning. I en mycket färsk statistik angående arbetslösa män som inte är i arbetskraften 1970 visas att man i mellersta Norrland, i Y och Z län, i den gruppen har inregistrerat 23,8 procent av männen, varav 2,6 procent var registrerade som arbetslösa. I övre Norrland är siffrorna ännu värre: där är i gruppen ej i arbetskraften 27,9 procent av männen, och 4,1 procent av dessa är registrerade som arbetslösa. Det är alltså nä fjärde man i de nordligaste länen som tillhör gruppen ej i arbetskraften, och allting tyder på att det där finns en dold arbetslöshet som inte framkommit genom de nuvarande undersökningsmetoderna. En civilekonom, Anders Leijon, som har varit verksam på olika håll i statsförvaltningen och som nu sedan några år tillbaka är knuten till Landsorganisationen, har tagit upp dessa frågor i en bok som är ett sammandrag av låginkomstutredningens första delbetänkande. Han pekar bl.a. på att bland kvinnorna var — vid den tid då han skrev denna bok den dolda arbetslösheten antagligen fyra gånger så stor som den öppna arbetslösheten. Jag har med den här korta motiveringen velat slå fast att vi anser att det finns mycket starka skäl för att tillsätta en utredning för att få mera tillförlitliga mätningar. Jag vidhåller vårt krav från folkpartimotionen, som vi har följt upp i reservationen, och ber, herr talman, att få yrka bifall till herr Ekinges och min reservation.

Herr talman! Det finns ungefär lika många män som kvinnor i arbetsför ålder, men kvinnornas andel i arbetskraften är betydligt lägre. Jag tror inte att kvinnornas andel någon gång kommer att bli lika stor — i varje fall kommer det att ta lång tid. Anledningarna är ju flera. Kvinnorna stannar hemma för att vårda och fostra barn, och då räknas de inte in i arbetskraften. I denna inräknas ej heller de latent arbetssökande, men när det gäller deras antal leder kvinnorna stort. Skälen är väl kända: kvinnor är mera bundna till den ort där de bor och där mannen har sitt arbete. Kvinnorna känner då många gånger sin situation så hopplös, att de inte ens söker upp arbetsförmedlingen. Här ligger naturligtvis gamla försörjarbegrepp i botten. Vid samtal med kvinnor i avfolkningsbygder där man har ett svagt differentierat arbetsliv och där man också har alltför få arbetstillfällen säger kvinnorna ibland: ”När arbetstillfällena ändå är så få, kan vi inte gå till arbetsförmedlingen och konkurrera med männen.” Männen kallas ännu av många familjeförsörjare. Att vi har en sådan försörjarsyn är rätt naturligt med hänsyn till den lagstiftning som vi haft, och synen är alltjämt kvar även med en ganska ny lagstiftning — jag tänker här på ATP med dess änkepension men inte änklingspension. Men genom beslut här i riksdagen har vi bättrat oss exempelvis i fråga om särbeskattning och genom förarbete angående egenpension. Om det nu alltmer är samhällets syn att varje människa, man som kvinna, skall sörja för sig och bygga upp sin sociala trygghet, då måste det också från samhällets synpunkt vara mycket otillfredsställande att vi inte har någorlunda säkra uppgifter om hur många som önskar arbete men som inte har det. Samhället måste kunna planera därefter. Jag är väl medveten om de undersökningar som utförs och jag medger också att de kan utgöra en viss vägledning. Men vi tror oss också veta att de siffror som kommer fram är för låga. Det framgår av reservanternas exempel från Västerbotten. Samma resultat har erhållits om någon kommun har gått ut och knackat dörr och frågat kvinnorna om deras önskemål beträffande arbete. Jag har här ensidigt uppehållit mig vid kvinnans situation, och det är helt avsiktligt, därför att det är så många fler kvinnor än män som finns i den dolda arbetslösheten. Men naturligtvis är det lika angeläget att vi får reda på de män som är arbetslösa och inte uppsöker arbetsförmedlingen. Vi vill också veta anledningen därtill. Jag finner detta så angeläget för människorna och samhället, att jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! En av förutsättningarna för en aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik är ju att man förfogar över mätinstrument, som speglar både den aktuella situationen och den väntade utvecklingen på arbetsmarknaden. Detta har också fått sitt uttryck i en ständig anpassning av dessa medel till den utveckling som ägt rum på arbetsmarknaden. Det är av största vikt att få grepp om arbetslöshetens omfattning och karaktär, vare sig den uppträder öppet eller dolt, för att kunna sätta in åtgärder. Om detta råder det inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vad som skiljer oss åt är att vi inom utskottsmajoriteten inte anser att man för närvarande behöver sätta in en särskild utredning för ändamålet. I utskottets betänkande har vi redovisat det statistiska material som finns och de serier av siffror som ingår i detta material.

De flesta av dessa utredningar har publicerats förra året och en del har kommit i år. Låginkomstgruppens material kom för bara någon månad sedan. Vid arbetsförmedlingarna förekommer också en mätning av sysselsättningen genom den månadsstatistik som är kompletterad med en redogörelse över den aktuella situationen. Dessutom upprättas vid arbetsförmedlingarna varje kvartal en prognos över den väntade utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden. Med sin organisatoriska uppbyggnad och sitt sätt att verka har arbetsförmedlingarna goda förutsättningar att ge en tillförlitlig bild av situationen. De uppgifter som inhämtas och sammanställs av de lokala arbetsförmedlingarna går sedan till länsarbetsnämnderna, det regionala organet för arbetsmarknaden. Där sammanställs och bearbetas dessa prognoser. Därefter överlämnas de till arbetsmarknadsstyrelsen, som i sin egenskap av ämbetsverk har att ta initiativ och föreslå de åtgärder som kan anses erforderliga. Utöver vad jag här har anfört vill jag erinra om att resultatet av 1970 års folkbokföring är att vänta inom den närmaste tiden, och då tillföres ytterligare material som belyser det frågekomplex vi nu behandlar. Jag medger att det kan föreligga mätsvårigheter i det nuvarande materialet. Utskottsmajoriteten förutsätter därför att nya undersökningar kommer att göras med en förbättrad metodik. I reservationen anförs att intresset bland exempelvis hemarbetande kvinnor är större än vad man föreställer sig. Som bevis för detta noterar man den stora tillströmning av sökande som kom till uttryck när en större konfektionsindustri skulle förlägga sin verksamhet till Västerbottens län. Utskottets värderade ordförande gav en ingående skildring av detta. Ja, den företeelsen är inte ny på arbetsmarknaden. När ett nytt arbetstillfälle aktualiseras sker alltid en tillströmning av arbetssökande. Det ligger i den aktiva arbetsmarknadspolitiken att den dolda arbetskraften aktiveras och kommer fram då. Det är något av det dilemma som belyses här. Genom samhällets aktiva insatser och i samverkan med den fackliga rörelsen skapades det arbetsmöjligheter i denna bygd. Det förde helt naturligt med sig att många anmälde sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande. Arbetslöshetssiffrorna ökar inte därför att sysselsättningen minskar utan därför att förhoppningarna tänds inför möjligheten att kunna få ett arbete. Vid utskottets besök i Västerbotten blev vi informerade om behovet av arbetstillfällen för bl.a. kvinnlig arbetskraft. Man hade då redan konstaterat att det behovet förelåg, och det hade man gjort med de mätinstrument som då fanns. Men det räcker inte bara att konstatera att det föreligger ett behov, utan förutsättningar måste skapas för kvinnorna att kunna förvärvsarbeta. Det ställs då krav på samhället om medverkan till att ordna bl.a. tillsyn av barnen och övrig service. Till fru Olsson i Hölö vill jag säga att det är riktigt att det har funnits den föreställningen att mannen ensam skulle vara familjeförsörjare, och detta har varit en belastning för kvinnorna så att de inte i samma utsträckning som männen sökt sig ut. Men jag vill erinra om att genom den aktiva arbetsmarknadspolitik som bedrivs har större möjligheter öppnats, framför allt under de senaste tio åren, för kvinnorna att träda ut på arbetsmarknaden. För att ta ett exempel vill jag nämna att under de senaste fyra åren har antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökat med 170 000-180 000. Om vi jämför andra kvartalet 1970, då vi hade högkonjunktur, med motsvarande kvartal 1971, då vi hade lågkonjunktur, så ökade den kvinnliga arbetskraften med 35 000. Det uttrycker en viljeinriktning och en ambition när det gäller arbetsmarknadspolitiken, men jag medger gärna att mycket återstår att göra. Genom den aktivitet som visats och den målsättning som satts upp från arbetsmarknadsmyndigheternas sida tror jag att vi har goda möjligheter att klara detta, och det bör framför allt ankomma på kvinnorna att aktivera sig och släppa något av de fördomar som kan ha begränsat deras möjligheter att träda ut i arbetslivet. Med hänvisning till vad jag här anfört och till utskottets betänkande i övrigt ber jag, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag noterar att herr Johansson i Simrishamn säger att det finns mycket att göra på det här området. Det är också vår bedömning, och därför har vi ansett att en utredning är befogad och skulle fylla ett behov. Vidare säger herr Johansson att den företeelse i Västerbotten, som jag tog upp som exempel i början av mitt anförande, inte är ny. Nej, det har jag inte sagt heller, men den är ett klart bevis för att det finns en stor dold arbetslöshet som inte mäts med de nuvarande mätmetoderna. Det var därför jag nämnde det som ett exempel. Jag citerade civilekonom Leijon, och jag vill fortsätta att göra det. Han har sagt att det viktigaste är inte det exakta arbetslöshetstalet. Vad som behövs är en mer ingående beskrivning av de personliga förhållanden som döljer sig bakom arbetslöshetssiffrorna. Detta är självfallet riktigt, men jag bedömer det så att genom den utredning som vi föreslagit får man fram en fylligare och riktigare bild av arbetslöshetsläget, och då har man också större möjligheter att fylla det av herr Leijon så riktigt påpekade behovet.
Herr talman! Vi har aldrig förnekat detta, och jag strök under i mitt första anförande att det inte råder några delade meningar om behovet att få en förbättrad metod för att mäta arbetslösheten. Men vi förmenar att de instrumenten redan finns. Statistiska centralbyrån har möjligheter att kunna arbeta med de förbättrade metoder som vi hoppas skall kunna komma. Det är ingen tvekan om att vi behöver en klarare bild av förhållandena, men att tillsätta en utredning i detta syfte finner utskottsmajoriteten inte motiverat. Det finns möjligheter att klara detta med de befintliga instrumenten.

Herr talman! Det skall bli ett kort inlägg. Jag skall inte, herr Nordgren, föregripa den diskussion som vi har planerat i samband med den allmänpolitiska debatten, då dessa frågor kommer upp. Debatten i dag gäller ju utskottsbetänkandet om den dolda arbetslösheten. Låt mig bara säga, herr Nordgren, att det är riktigt att lönsamma företag ger en trygghet för de anställda. Det är de anställda fullt på det klara med och det vill de medverka till. Men vi skall vara klara över att det är många faktorer som konstituerar detta. Den förda politiken när det gäller tryggheten för de anställda skall vi inte förringa. Jag vill försäkra herr Nordgren att de anställda hälsar med stor tillfredsställelse den arbetsmarknadspolitik som har blivit signerad av regeringen och av den fackliga rörelsen. I den upplever de den trygghet som de inte tidigare har funnit. När sysselsättningen viker och man blir friställd, blir det ofta samhället som får träda in. Vi har ju på en rad områden aviserade överläggningar och diskussioner omkring dessa frågor, och jag föreställer mig att vi får anledning att närmare gå in på dem i det sammanhanget.